Herr talman! Lars Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag planerar att vidta för att regiontågen i Västsverige ska gå som planerat den 1 januari 2013. Jag delar Lars Johanssons uppfattning att det är mycket positivt om resenärerna erbjuds ett bra utbud av tågtrafik. Den regionaltågstrafik som organiseras av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har under de senaste decennierna ökat kraftigt och resenärerna har strömmat till i stor omfattning. Denna trafik har bland annat underlättat många människors arbetspendling. Jag har fått glädjande information från Trafikverket om att antalet tåglägen till och från Göteborgs centralstation kommer att öka kraftigt till 2013. Trots detta verkar det som om efterfrågan på tåglägen i Göteborgsområdet kan bli svår att tillgodose fullt ut i 2013 års tågplan. Skälet är att antalet ansökningar om tåglägen till och från Göteborg har ökat med en tredjedel jämfört med innevarande tågplan. Lars Johanssons fråga gäller den kapacitetstilldelningsprocess som det enligt lag är Trafikverkets uppgift att omhänderta i deras egenskap av förvaltare av den statligt ägda järnvägsinfrastrukturen. Infrastrukturförvaltare ska enligt järnvägslagen tilldela kapacitet på järnvägsnätet på ett sätt som medför ett samhällsekonomiskt effektivt nyttjande av spåren. Den som ansökt om kapacitet kan, ifall det har uppstått en tvist, låta tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen pröva om tilldelningen står i överensstämmelse med lagen. Regeringen är dock förhindrad att ha åsikter om den årliga kapacitetstilldelningen. Regeringen har däremot en viktig uppgift att se till att det finns tillräckligt med spårkapacitet för att på ett rimligt sätt svara mot den ökade efterfrågan på olika typer av tågtransporter. De kapacitetsbrister som finns, och som på uppdrag av regeringen kartlagts av Trafikverket, bör på sikt åtgärdas. Regeringen avser i höst att överlämna en proposition till riksdagen med förslag på en ekonomisk ram för transportinfrastruktur för planeringsperioden 2014-2025. Regeringen kommer därefter att, baserat på Trafikverkets förslag, fastställa en nationell plan för transportinfrastrukturens utveckling för åren till 2025. Jag kommer alltså att under den närmaste tiden arbeta intensivt med att skapa förutsättningar för att kvaliteten och kapaciteten i transportinfrastrukturen förbättras. Däremot kommer jag inte att lägga mig i den nu aktuella kapacitetstilldelningsprocess som ska resultera i 2013 års tågplan.

Herr talman! Jag tackar för svaret från Catharina Elmsäter-Svärd! För mig som kommer från Göteborg och Västsverige är det en oerhört angelägen fråga hur regiontrafiken ska se ut. Framför allt handlar det om läget efter den 1 januari 2013 då det första steget tas i det så kallade Västsvenska paketet, som handlar om att investera i stor omfattning i infrastrukturen i Göteborgsregionen men också att finansiera den investeringen med trängselskatt. För oss som politiker är det då oerhört viktigt att betona betydelsen av att det som är utlovat inför införandet av trängselskatten, nämligen att det ska bli investeringar i olika former framför allt när det gäller järnvägsinvesteringar och investeringar i kollektivtrafik, också sker på det sätt som man har planerat för. Det är därför som den här interpellationen är ställd. Det som har hänt är nämligen att Trafikverket när de presenterade sin tågplan för 2013, mitt i sommaren, sade: Nja, vi kommer inte att kunna ha den 15-minuterstrafik för till exempel Alependeln från den 1 januari 2013 som var planerat. Då ska man komma ihåg att Västtrafiks styrelse den 16 december 2011 fattade beslut om att det skulle bli 15-minuterstrafik med Alependeln. Man hade dessutom fört samtal med Trafikverket om detta under lång tid och inte fått några besked från Trafikverket om att det inte skulle vara möjligt. Det är helt logiskt att det skulle vara på det viset eftersom vi sedan 2004 har haft en omfattande planerings och projekteringsperiod för att få dubbelspår mellan Göteborg och Trollhättan och som nu är på väg att fullföljas. Det är det som det handlar om, att vi skapar möjligheter för en ökad tågtrafik. När man i det läget presenterar en tågplan som säger att man inte kan ha 15-minuterstrafik och dessutom ska inskränka trafiken ytterligare för Kungsbackapendeln och resande från Floda till Göteborg under andra kvartalet 2013 underminerar det ytterligare kollektivtrafiken i Göteborgsregionen. Nu har jag förstått av svaret från infrastrukturministern att statsrådet inte kan lägga sig i den aktuella kapacitetstilldelningsprocessen som ett resultat av denna tågplan. Men jag kan samtidigt konstatera när jag går in på Trafikverkets hemsida att det står så här: Om det blir kö i fråga om hur många tåg man ska kunna få till Göteborgs central har Trafikverket rätt att prioritera ansökningarna utifrån samhällsnyttan. Då menar jag att samhällsnyttan i detta fall handlar om att se till att regiontrafiken fungerar och kanske att en del andra angelägna transporter får avvika från detta, eftersom det är så oerhört angeläget att vi får fram denna trafik så att den fungerar fullödigt inför den 1 januari. Jag ska återkomma i nästa inlägg till vad jag tycker att regeringen ska göra ytterligare, men jag vill ändå ställa frågan: Är det verkligen på det viset att statsrådet över huvud taget inte kan föra samtal med Trafikverket om en så här oerhört angelägen fråga som är politiskt beslutad?
Herr talman! För att börja med det sista: Det är självklart att jag skulle kunna göra det, men det är lika givet att jag då skulle kunna bli KU-anmäld för ministerstyre. Man får i sådana fall skilja på vad ministern ska göra och vad Trafikverket och Transportstyrelsen har för ansvar. Herr talman! För att inte krångla till den här processen skulle jag vilja försöka förklara vad det är som faktiskt händer. Det är helt riktigt, som Lars Johansson säger, att trängselskatten börjar tas ut från och med nästa år. I det arbetet är det många som har jobbat tillsammans, inte minst för en förbättrad kollektivtrafik. Det har gjorts oerhört mycket. Men i hela Västsvenska paketet, som är ett mångmiljardprojekt, är det många delar som återstår - allt är inte färdigt från nästa år. Trafikverket kan aldrig i en process lova tåglägen. Enligt lagen sker det en speciell process. Först ska Trafikverket gå ut med en järnvägsnätsbeskrivning av hur processen och tidsplanen ser ut. Det görs varje år. Sedan ska alla som vill använda nätet komma in med sina ansökningar. Det görs i början av april, oavsett vilka diskussioner som har varit åren innan. När alla dessa ansökningar har kommit in gör Trafikverket, i en dialog när man ser att man behöver göra justeringar för att kunna undanröja konflikter, ett förslag som skickas ut på remiss. Där kan naturligtvis förslaget avvisas. Om man inte kan lösa en konflikt när det råder en överbelastning och det kallas kapacitetsbrist blir det - precis som Lars Johansson säger och som det står på Trafikverkets hemsida - upp till Trafikverket att göra en prioritering. Det är klart att arbetsresor är en samhällsekonomiskt nyttig prioritering - det brukar oftast vara det. Tågplanen är däremot ännu inte fastställd. Det görs i september, och i år görs det den 14 september. Vad som just nu pågår är en fortsatt process för att se om man kan hitta en lösning. Lars Johansson nämner en annan sak, och det berör Kungsbackapendeln och delen Floda-Göteborg. I arbetet med Västsvenska paketet ska det, för att ytterligare öka kapaciteten, göras ett antal perrongförlängningar så att man kan ha längre tåg och fler kan åka tåg. Västtrafik har särskilt bett om att detta ska tidigareläggas. Alltså ska det göras under 2013. Vi har ett problem, och det är att lika stor vilja som vi har att tågen går oklanderligt har vi att få tid på spåren. I denna process att bestämma nästa års tåglägen måste även Trafikverket, precis som alla som ska upp på eller vid spåren, ansöka om lägen. Jag vet att det pågår en diskussion om vad som ska göras och vad som behöver prioriteras. Med detta, herr talman, vill jag säga att det inte är fastställt hur det blir. Vad som ändå är positivt - det tror jag att Lars Johansson håller med om - är den gemensamma ambitionen, inte bara Bana väg i Väst som blir klar i december med dubbelspår upp till Trollhättan och allting annat som görs, att man ska försöka hitta lösningar. Vi har förut under det här året haft 464 tåg till och från Göteborg. Nu vet vi att det är 628 ansökningar som har kommit in. I stort sett alla har fått sina tider. Det är 30 som inte har det, varav 28 är Västtrafiks, men Västtrafik har fått en stor del av den ökning som har tillkommit. Just nu kvarstår den del som man inte fullt ut har löst, till exempel när det gäller att kunna ha styva tidtabeller, vilket kan vara nog så viktigt för att man som resenär ska kunna hålla reda på tiderna.
Herr talman! Tack, statsrådet, för svaret! Jag uppfattar att statsrådet och jag har samma ambition, nämligen att hitta en lösning på det här problemet. Det kan finnas också andra orsaker till att vi har fått den här situationen - avregleringen kan ha varit en bidragande orsak. Det är fler tåg som ska konkurrera om samma spår mellan till exempel Göteborg och Stockholm, och det kan ställa till en del bekymmer och leda till att det blir väldigt trångt på Göteborgs central. Jag har noterat att det i debatten finns de som framhåller detta som en orsak, inte minst olika trafikutredare. Detta belyser ytterligare betydelsen av att Västlänken kommer till som en del i det västsvenska paketet. Utan en sådan tågtunnel kommer de här problemen att finnas kvar framöver. Det är väl ganska självklart i dag. Det har ju varit en diskussion om huruvida Västlänken verkligen behövs. Jag tycker att den diskussion vi har nu och de kapacitetsproblem vi har nu understryker betydelsen av den satsningen ännu mer än tidigare. Tidigare hade vi kanske inte så konkreta exempel på vad den skulle ha för betydelse. I den meningen har debatten varit framgångsrik, skulle jag vilja säga. Jag förstår att statsrådet har svårt att agera mot Trafikverket i det här läget. Men även om man inte kan lova precis hur tågplanen ska se ut har det ändå sedan 2004 pågått ett arbete med dubbelspår mellan Göteborg och Trollhättan. Att man under denna tid inte har tänkt igenom vilken betydelse det får för Göteborgs central tycker jag är lite förvånande. Även om Catharina Elmsäter-Svärd inte har varit minister under hela perioden har regeringen ändå ett samlat ansvar för att man inte i tillräcklig omfattning har agerat för att skapa förutsättningar för att klara detta på ett bra sätt, så att situationer som den vi har nu inte ska behöva uppstå. Med anledning av den uppkomna situationen kan man behöva göra lite omprioriteringar när det gäller vilka tåg som ska gå i Göteborg. Det bör man ta sig en funderare på. Även om Trafikverket är en statlig myndighet har man från Trafikverkets sida i sina uttalanden, till exempel om banarbetet på Göteborgs central, hänvisat till riksdagens beslut om investeringsmedel och så vidare. Här har också regeringen ett ansvar för att man inte i tid har förberett sig. Arbetet har ändå pågått ett tag. Det västsvenska paketet är ju några år gammalt nu. Det är alltså inget som har uppstått precis i dag. Mot bakgrund av den situation som har uppstått finns det kritik att framföra. Man har inte förberett sig på vad som ska hända. I Ale kommun arbetar man nu intensivt med att få fram bostadsbyggande och planering för bostäder runt de nya stationerna. Det pågår alltså ett väldigt aktivt arbete för att skapa förutsättningar för att allt fler människor ska åka kollektivt till jobbet i stället för att ta bilen. Därför är detta en oerhört viktig fråga.
Herr talman! Jag tycker alltid att det är bra att alla parter som ingår någon form av avtal håller sin del av avtalet. Det gäller såklart även staten. I det västsvenska paketet finns en bred politisk majoritet. Det är naturligtvis bra när det ska vårdas över lång tid. En viktig utgångspunkt i detta har varit regionens arbete med K2020, där man vill fördubbla antalet kollektivtrafikresor. Det är i grunden positivt. Vi har undersökningar som visar att inte minst i Göteborgsregionen är det fler som tar bilen till och från jobbet. Det har därför varit ett medvetet arbete för att få fler att åka buss eller, nu när järnvägen har byggts ut, att skapa möjligheter att åka kollektivt med pendeltåg. Det är möjligt att det går att vara kritisk mot delar i processen. Då ska vi ta till oss av den kritiken. Den process som nu sker inför tågplan 2013 kommer att uppstå om ett år igen. Tåglägena söks för varje år, och då görs hela processen om. Det är också därför som den är så tydligt reglerad i lag. Man får inte bara dela ut efter gottfinnande och god vilja. Det är en rättssäkerhet i sig. I diskussionerna hemmavid hör kanske Lars Johansson att det hela skulle bero på avregleringen och på att det är fler tåg på samma spår. Avregleringen på godssidan har funnits i 15-20 år, så det är kanske inte det som är avgörande just i år. Avregleringen av persontrafiken fullt ut började gälla först från och med i år, och där är det väl bara någon enstaka ny operatör som har tillkommit - jag tänker på Blå Tåget mellan Göteborg och Stockholm. Snarare är det faktiskt så att det är fler som vill åka tåg och fler som vill transportera på tåg. Inför i år har vi märkt nästan en tredjedels ökning av trycket när det gäller dem som vill komma till och från. Det är många aktörer som redan finns. Här handlar det snarare om hur man ska hitta en bra fördelning. Eftersom vi inte har byggt ut kapaciteten fullt ut - sådana arbeten ska göras - är den styva tidtabellen. I strävan att få fler att välja att ta tåget har Västtrafik fått betydligt fler tåglägen än man hade tidigare. Den kritiska delen ligger snarare under nästa vår. Det är ju en del tåglägen som Trafikverket behöver göra anspråk på tack vare perrongförlängningarna. Från Västtrafik har det kommit önskemål om att tidigarelägga perrongförlängningarna just för att få mer kapacitet, så att fler ska kunna åka pendeltåg. Till årsskiftet börjar trängselskatten gälla. Då skulle vi alla önska att det var helt optimalt, men samtidigt är inte allt på plats. Det har dock blivit bättre. Det kommer att fortsätta bli bättre under det kommande året när perrongutbyggnaderna är färdiga. Låt oss ha den här processen i gång. Jag tycker också att det är viktigt att man kan nå dit man vill. Låt oss mot bakgrund av Trafikverkets prioriteringskriterier och den diskussion som förs med Västtrafik och regionen se vad processen leder fram till tills tågplanen beslutas den 14 september.
Herr talman! Betalstationerna ska vara på plats den 1 januari. Den delen i överenskommelsen är det såvitt jag vet ingen diskussion om, utan detta kommer att gälla. Detta kommer människor i Göteborgsregionen att märka omedelbart. Vi har kvar en fråga som inte Catharina Elmsäter-Svärd är ansvarig för utan Anders Borg, och det handlar om skatter. Vilka är det som ska betala trängselskatten? Den gäller tyvärr inte för utlandsägda fordon, och detta har jag debatterat om tidigare med Anders Borg. Detta är en del av överenskommelsen som staten och regeringen inte har hållit, men det kan vi ta debatt om en annan gång. Betalstationerna är alltså på plats den 1 januari. Därför är det så väsentligt att också löftet om en utökad kollektivtrafik som gör att människor i betydligt större omfattning än tidigare ska kunna ställa bilen och åka kollektivt till jobbet går att uppfylla. Det är därför som debatten i det här sammanhanget är oerhört central och viktig för oss. När man talar om tågplaner som ska gälla ett år i taget tycker jag egentligen att det låter lite konstigt. När vi talar om infrastruktursatsningar av det här slaget talar vi ju om långsiktiga investeringar som ska gälla över lång tid. Men jag uppfattar det här med tågplaner för bara ett år som att det är någon form av minimum för att man sedan ska kunna bygga vidare med fler tider. I annat fall blir det en väldig ryckighet för regiontrafiken. Jag skulle hellre se att man hade mer långsiktiga planeringsperioder än ett år. Jag får i alla fall tacka för debatten. Jag hoppas att vi kommer att kunna se att de investeringar som är gjorda kommer att kunna användas fullt ut från och med den 1 januari.
Herr talman! Jag vill tacka Lars Johansson för den här diskussionen, för det är inte alltid så lätt att veta hur alla processer går till och hur de fungerar. Men jag vet att arbete för att försöka lösa det här de facto pågår. En liten parentes som Lars Johansson nämnde gäller trängselskatten och de utländska fordonen. Där är det meningen att det ska komma ett förslag från finansen, så att det även ska gälla för utländska fordon. Men det är inte bara det. Också diskussionen om straffavgiften, om det är rimligt att till exempel ha 500 kronor i straffavgift om man missar att betala in 10 kronor, finns med i den utredningen. När det gäller löftet om utökad kollektivtrafik tycker jag ändå att regionen och Västtrafik kan sträcka på ryggen rejält. För det har skett en markant ökning på kollektivtrafiksidan, även på pendlingssidan. Just i den här delen har man inte fått det fullt ut, men det sker en ökning, och det är ett oerhört engagemang och ett bra arbete som görs där nere. När det gäller tågplaner för ett år i taget är det faktiskt lite knepigt. Inte minst när det gäller regionaltrafikdelen är det problematiskt. Men det handlar även om dem som kommer in som nya aktörer, om de ska våga sig på att investera i fordon när de vet att de kanske bara får vara där i ett år. Därför tittar Trafikverket på om det är möjligt att ha någon form av ramavtal som sträcker sig över längre tid. Däremot är inte näringslivet lika intresserat av det. Men man kanske kan hitta en kombination av en miniminivå, en möjlighet till ramavtal och även ad hoc-tider. Vi tittar nu på om vi kan lösa behovet för fler. Just till och från Göteborg, herr talman, är det ju inte bara människor som vill åka, som kommer långt ifrån och från nära håll. Där har vi också en av våra viktigaste hubbar och knutar när det gäller godstrafik kopplad till Skandinaviens hamn i Göteborg. Vi har en hel del utmaningar, men jag hyser goda förhoppningar om att Trafikverket i sin dialog kan komma fram till en lösning.